Herr talman! Småbåtar har, som vi tidigare hört, alltmer blivit var mans egendom. Trängseln på sjön ökar liksom trängseln på vägarna till lands. Det innebär ett trafiksäkerhetsproblem till sjöss, en fara för sjötrafikanterna och risk för skador på den natur som båtarna far fram igenom. Djurliv och växter störs och förstörs ibland. Alkohol i kroppen på dem som finns ombord gör dessa risker ännu större. Det gav Lola Björkquist belägg för i sitt anförande. Det är därför bra att synen på sjöonykterheten har blivit strängare, att regeringen arbetar med en översyn av lagstiftningen och att utskottet inte längre anför svårigheten att övervaka laglydnaden som ett skäl att tillåta berusade båtbesättningar. Det är livsviktigt att vara nykter på sjön. Det räcker därför inte med skärpta straffsatser — det behövs också en promillegräns. Att det förekommer en form av nordiskt samarbete i frågan bör inte hindra att vi här i Sverige griper initiativet och tar det första steget framåt. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen och väntar ett förslag om promilleregler i samband med att regeringen lägger fram förslag till ändrade straffbestämmelser i sjölagen.

Herr talman! Frågan om åtgärder mot trafikonykterhet till sjöss har debatterats i riksdagen praktiskt taget varje år under 1980-talet med anledning av motioner med begäran om skärpning av påföljderna för onykterhetsbrott. Martin Olsson citerade i sitt inledningsanförande sjölagens 325 §, där de nu gällande reglerna finns. Jag skall inte läsa upp samma citat, men jag vill göra ett par tillägg. Vi skall vara medvetna om att sjölagens 325 § gäller för allt slags sjöfart, således även för fritidsbåtar. Under förarbetena till denna lag diskuterades frågan om införande av promillegräns. Sjölagskommittén, som arbetade med dessa frågor, avvisade dock tanken på en promillegräns med hänsyn till de speciella förhållanden som råder till sjöss. Fritidsbåtsutredningen, som slutförde sitt uppdrag 1974, behandlade likaså denna fråga men anförde flera skäl mot en lagstiftning av det här slaget. Utredningen framhöll bl.a. att kontrollen och övervakningen av lagstiftningens efterlevnad skulle stöta på praktiska svårigheter. Utredningen anförde bl.a. följande: ”Båtlivets speciella villkor kan skapa särskilda problem vad gäller efterlevnaden av en promilleregel. Det finns ett stort antal båtar som används för övernattning vid kortare eller längre färder. De ersätter i många fall fritidshuset och nyttjas över veckoslut, semestrar och annan ledighet för fisketurer och annan rekreation. Gemensamt för skilda användningsområden är emellertid att de används som bostad, vilket kan vålla gränsdragningsproblem vid rättstillämpningen. Även vid alkoholförtäring i en förtöjd båt — vilket rimligtvis inte kan förbjudas — kan väderleksförhållanden etc. nödvändiggöra förflyttning och förande av båten, vilket således skulle medföra brott mot bestämmelsen om promillegräns. Det skulle sannolikt också vara nödvändigt att knyta promillebestämmelser till föraren, vilket säkert skulle komma att vålla problem ur bevissynpunkt.” Avslutningsvis framhöll utredningen att starka skäl talade emot lagstiftningen. Utredningens betänkande remissbehandlades. Rikspolisstyrelsen och sjösäkerhetsrådet delade utredningens uppfattning att det inte var lämpligt att införa en promillegräns för trafiken på sjön. I regeringskansliet pågår för närvarande överväganden om att ändra den nuvarande sjölagens regler, och justitieministern har i proposition 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrott m.m. aviserat en departementspromemoria beträffande sjölagens regler inom den närmaste tiden.

Herr talman! De fem reservanterna är uppenbarligen medvetna om att förhållandena är annorlunda på sjön än på land liksom om att sjölagen har ett vidsträcktare tillämpningsområde än trafikbrottslagens regler. Sjölagens bestämmelser är ju tillämpningsbara inte enbart på den som för båten utan även på andra personer som utför viktiga uppgifter ombord. Lagen gör ingen skillnad mellan olika typer av båtar. Såväl segelbåtar som roddbåtar omfattas av lagen — liksom alla andra båtar, t.o.m. de största tankrar. Av reservationen framgår också att reservanterna är införstådda med det faktum att det skulle bli mycket svårt att övervaka en promilleregel till sjöss. Trots dessa insikter om faktiska förhållanden förordar reservanterna införande av promillebestämmelser. Lagutskottets majoritet kan inte dela denna uppfattning och helt bortse från de problem som verkligen finns genom att biträda motionärernas och reservanternas hemställan. Med hänvisning till vad jag har anfört beträffande pågående arbete i departementet och i Nordiska rådet samt de speciella omständigheter som gäller i fråga om trafiken på sjön avvisar lagutskottet motionskraven om införandet av en promilleregel till sjöss. Med det anförda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 1989/90:LU8
Herr talman! Det som sagts här var ett försvar för rätten att dricka till sjöss och för att det kan vara problem med att kontrollera efterlevnaden av lagen i detta sammanhang. Vad gäller boendet på båtar skiljer detta sig från annat boende. Bostäder är ju fast förankrade, så att man inte kan förorsaka olyckor som drabbar andra människor. Det är just riskerna med fylleriet till sjöss som har fått oss att ta upp frågan om promillegränsen. Ett väldigt starkt skäl, tycker jag, är att man på det nordiska planet har kommit till insikt om att det bör ske en prövning. Om riksdagen inte fattar ett beslut som skiljer sig från det tidigare har regeringen inte handlingsfrihet när det gäller att delta i ett nordiskt arbete med att utreda frågan om promillegränsen. Sveriges riksdag har ju klart och tydligt uttalat att det inte skall ske någon prövning — riksdagen anser sig redan veta att det skulle vara både olämpligt och omöjligt att kontrollera efterlevnaden av lagen. Inför ett sådant här beslut tycker jag att vi mera skall ta hänsyn till vad t.ex. socialstyrelsen i dessa dagar säger när det gäller det ansvar som man har att minska drickandet i vårt land. Ta alltså större hänsyn till det än till de utredningar som gjordes på 70-talet! Sedan 70-talet har både trafiken och antalet olyckor ökat. Huruvida drickandet har ökat eller inte kan jag inte bedöma. Det är beklagligt att riksdagen inte är beredd att göra ett positivt uttalande i detta sammanhang. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoritetens företrädare: Varför gör majoriteten i lagutskottet en helt annan bedömning än Nordiska rådet synes ha gjort och än den som socialstyrelsen har gjort? Och varför vill man inte tillstyrka förslaget nu när den allmänna opinionen av allt att döma är mera för åtgärder än den tidigare har varit — detta tack vare den debatt som förts under flera år då det gäller vikten av att komma till rätta med onykterheten till lands? Jag tycker att det här är beklagligt. Jag efterlyser de verkliga motiven, utskottets värderade ordförande! Jag bortser då från de motiv som gällde på 70-talet som jag inte tycker att det är värt att behandla just nu.
Herr talman! Martin Olsson och jag får ställa våra frågor så att säga rakt ut i luften. Såvitt jag kan se finns det nämligen inte en enda socialdemokrat här som är beredd att debattera med oss — jo, nu kommer visst någon. Jag hade några frågor till socialdemokraterna och moderaterna. Nog kan vi väl vara överens om att gemene man har börjat se strängare på detta med alkohol och trafik. Vi har alltså opinionen med oss när det gäller en strängare syn i dessa frågor. Dessutom har vi här i riksdagen flyttat fram våra positioner. Inom Nordiska rådet är man, som sagt, också beredd att diskutera dessa frågor. I det läget är det märkligt att socialdemokraterna och moderaterna ger signaler om att det inte finns någon anledning att ens överväga promilleregler. Man säger att man vet att det skulle vara en omöjlig uppgift. Den inställningen kan vi i folkpartiet inte dela. Ni är alltså beredda att plocka fram alla nackdelar hellre än att försöka pröva om det kan finnas en framkomlig väg. Jag avvaktar således socialdemokraternas och moderaternas svar med stort intresse.
Herr talman! Jag blev en aning förvånad och kanske också litet besviken när Martin Olsson inledde sin replik med att säga att mitt anförande skulle vara ett försvar för supandet på sjön. Jag tror att det är exakt vad han sade — men det stämmer inte. Sedan har Martin Olsson frågat vilka verkliga motiv som utskottsmajoriteten har för att avvisa motionskravet i fråga om promilleregler till sjöss. Jag tycker att jag mycket tydligt har angivit motiven. Ett skäl är alltså att frågan nu är under beredning inom regeringskansliet. Vidare kommer frågan att tas upp i Nordiska rådet. Dessutom har jag också pekat på att sjölagen är mycket, skulle jag vilja säga, vid när det gäller brott mot denna. Åtgärder här skulle få konsekvenser som motionärerna nog inte riktigt har tänkt sig. Jag vill anföra ett par exempel: Den person som ror ut i sin eka för att meta och som kanske har med sig en eller två öl skulle, om oturen var framme, åka fast för onykterhet till sjöss. Eller tänk er att någon har sin segelbåt förtöjd vid boj och måste ro in till land i sin lilla jolle. Även då skulle den tänkta lagstiftningen gälla, och det vore naturligtvis orimligt.
Herr talman! Vår värderade ordförande radar upp en mängd argument mot en lagstiftning på detta område. Men om vi inte hade promilleregler till lands är jag övertygad om att motsvarande argument skulle radas upp mot dessa promilleregler. Apropå den lilla roddbåten kan man lika väl säga följande: Jag tog cykeln och for till grannen och blev där bjuden på litet starkt. Sedan for jag hem. På motsvarande sätt skulle man då kunna säga att det är orimligt att ha promillegränser till lands. Men sådana har vi ju — dess bättre — haft i snart 50 år, och de har i väldigt hög grad bidragit till att rattonykterheten i vårt land vid en internationell jämförelse är ganska ringa. Det är fel av ett riksdagsutskott att främst tala om vilka de praktiska problemen är. För riksdagen är det viktigt att ange färdriktningen, vad det är vi vill åstadkomma, dvs. att vi vill bidra till att minska alkoholkonsumtionen, minska trafikonykterheten till sjöss och därmed minska olyckorna till sjöss. Då har vi detta förslag, som sedan riksdagen behandlade det i fjol har fått stöd både i Nordiska rådet och i socialstyrelsen. Riksdagen sviker sin uppgift om den försöker stoppa sådana initiativ.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att moderaternas argument är svaga, och de socialdemokratiska argumenten har vi ännu inte fått höra. Jag påstod i mitt inledningsanförande att det inte fanns någon i denna kammare som skulle vara beredd att ta bort promillereglerna när det gäller trafiken på land, trots att det finns svårigheter med övervakningen även där. Jag tror inte heller att Rolf Dahlberg är beredd att göra det — jag har i varje fall inte hört det tidigare. Det är inte vår uppgift i riksdagen att plocka fram alla möjliga argument mot promilleregler till sjöss, utan vi begär att regeringen skall överväga möjligheterna. Sedan får regeringen återkomma med förslag, och först då kan vi ta ställning till om det går bra eller inte att införa promilleregler i sjölagen. Jag har litet svårt att värna om dem som vill ta med sig dricka i båten, när vi vet att det är bland dem som är ute på fritidsfiske som olycksfrekvensen är högst.
Herr talman! Lola Björkquist sade i sin första replik att ”vi har opinionen med oss”. Det är nog riktigt när det gäller en allmän inställning till att alkoholdrickandet och droger över huvud taget skall motarbetas i samhället. Den uppfattningen är vi överens om över alla partigränser. När Lola Björkquist sedan påstår att det inte är någon skillnad mellan trafik på land och till sjöss, måste jag peka på vad bl.a. olika utredningar och rikspolisstyrelsen har sagt och vad utskottets majoritet också har kommit fram till. Det är en väsentlig skillnad att utöva kontroll av efterlevnaden av en lagstiftning till sjöss, med alla de vattendrag som finns i vårt land och hela skärgården med hundratusentals fritidsbåtar. Jag tror inte att en sådan lagstiftning, som man vet inte går att kontrollera, har det starka stöd som lagen om just trafiknykterhetsbrott på land har. Det är därför tveksamt om man skall rusa i väg och begära lagstiftning i alla sammanhang. Jag tycker att utskottsmajoriteten har gjort en mycket sansad bedömning av frågan, och vi avvaktar alltså de två utredningar som jag har pekat på tidigare och som kommer tillbaka hit till riksdagen.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 8 handlar om onykterhet vid främst fritidsbåtstrafik och föranleds av en motion av Rune Thorén och Elver Jonsson. För att ge litet perspektiv på detta med onykterhet vid fritidsbåtstrafik kan det finnas anledning att säga några ord om båtlivet i Sverige — det är så sällan som det presenteras från denna talarstol. Båtlivet är en viktig del av friluftslivet. Man räknar med två miljoner utövare och över en miljon båtar, om man räknar in kanoter och segelbrädor. För hundratusentals människor är båtliv symbolen för frihet, naturvårdsansvar och familjesamvaro. Fritidsbåten är ofta ett välskött sparkapital för båtfamiljen. De pengar man lägger ner på båtliv kanske alternativt skulle satsas på mer bilåkande eller på semesterresor utomlands. Båtlivet i Sverige anses generera 10000 arbetstillfällen, ofta i glesbygder, och förbättrar vår handelsbalans, genom att man erbjuder bra alternativ i Sverige till utlandsturism. Båtliv är tillsammans med camping hörnstenarna i den folkliga turismen; man räknar med mellan fem och tio miljoner bäddnätter. Det är ett omistligt underlag för service och sysselsättning i våra skärgårdar. Det kan finnas anledning att erinra om att bensinskatten från båtlivet tillför statskassan ungefär 200 milj.kr. netto varje år. De föreslagna miljöavgifterna och höjningen av drivmedelsskatterna kommer att fördubbla det beloppet. Vilken annan friluftsaktivitet bidrar med 400 milj.kr. till statskassan? Det är den ena sidan av båtlivet. Den andra är medaljens baksida, och dit hör dödsfall på grund av alkohol i samband med båtolyckor. Internationellt sett är siffrorna i Sverige låga och relativt sett minskande. Det är alltså inte så att olyckssiffrorna är ökande, i synnerhet inte ställda i relation till att båtlivet har ökat under en rätt lång period i detta land. Frågor om båtliv var uppe i fritidsbåtsutredningen 1974, och bl.a. diskuterades nykterhetsfrågorna. Det enda som har genomförts avseende båtlivet är ett båtregister, och det har kanske inte uppfattats som helt positivt av båtlivets utövare. De flesta människor som drunknar vid småbåtsolyckor är alkoholpåverkade. Den vanligaste typen av drunkningsolyckor är att en berusad person utan flytväst faller över bord från en liten, öppen båt i mindre insjö i samband med fritidsfiske. Han är berusad på grund av att han har druckit för mycket alkohol. Den som dricker för mycket blir, för att tala klartext, kissnödig. Det vanligaste fallet är att en mansperson drullar över relingen i sjön och drunknar med öppen gylf. Det eftermälet kan inte vara särskilt muntert. Denna information påminner litet om det mycket skickliga informationsarbete som sjösäkerhetsrådet bedriver. Det är den typen av information som behövs för att alkoholkonsumtionen i samband med fritidsbåtsanvändning skall minska. Om människor i småbåtar höll sig nyktrare och gubbarna lärde sig att kissa i öskaret i stället för över relingen skulle kanske 10 eller 20 drunkningsolyckor varje år förhindras. Det är klartext, och inte något hymlande. Det bästa vi skulle kunna satsa pengar på nu vore på att öka säkerheten till sjöss genom en utökning av kampanjverksamheten för nykterhet och för användning av flytvästar i småbåtar. Några miljoner ytterligare till sjösäkerhetsrådet skulle förmodligen ge resultat i form av ett väsentligt minskat antal drunkningsolyckor. Det handlar också om åtgärder för att höja folknykterheten — något som är ett viktigt mål. När vi har att göra med lagstiftning är det inte bara fråga om hur den ser ut, utan också om hur den tillämpas. Domstolarna dömer inte ut straff. Spelar rättsväsendets medarbetares värderingar in? Det är en fråga som man kan ställa sig. Jag hörde en uppgift om att en man påträffades liggande och sovande i sin grundstötta fritidsbåt med 3,63 promille i blodet, och han blev inte dömd. Fritidsbåtstrafiken kännetecknas ofta av höga farter och små marginaler — det är inte längre fråga om 5 knop och ingen annan båt inom synhåll. Det är då viktigt att hela säkerhetsnivån i denna trafik höjs. Att införa en promillegräns är tekniskt svårt, säger somliga. Vad det handlar om är att få fram tekniska hjälpmedel så att man kan göra luftinandningsprov på plats med hjälp av sjöpolisen. Mycket mer än så skulle man inte behöva göra för att kunna upprätthålla en promillegräns även till sjöss. För mig, som är verksam inom Motorförarnas helnykterhetsförbund, är helnykterhet given även i båttrafiken. Det skall vara samma regler som i landtrafiken — det är mycket enkelt. Det talas om tekniska svårigheter. Ja, jag tror att det mera är fråga om traditioner även i rättsväsendet. De får inte lägga hinder i vägen. Det handlar ändå om att rädda flera tiotal människor från drunkning varje år, om att minska hoten mot skötsamma och oskyldiga båtmänniskor. Promilleregler på det här området skulle visa samhällets inställning till alkohol och trafik även till sjöss. Lagstiftningen skall — som har angetts av flera talare i den här — Prot. 1989/90:36 debatten — inte vara ett hinder, utan ett hjälpmedel för samhället att nå de 30 november 1990 mål vi har ställt upp. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Ulla Orring m.fl. Ansvarsförsäkring
Herr talman! Under den allmänna motionstiden i januari i år väcktes från centerns sida omfattande partimotioner, bl.a. om miljöpolitik och om bioteknik. I det betänkande från lagutskottet som vi nu övergår till att debattera behandlas ett yrkande från var och en av dessa motioner, nämligen om obligatorisk ansvarsförsäkring, dels för kemikalier, dels för forskning och tilllämpning inom biotekniken. Jag vill först ta upp frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalieskador. Som vi alla vet kan kemikalier föranleda stora, omfattande och kostnadskrävande skador. Från centerns sida har vi under flera år arbetat för att de som lider skada och förlust skall få bättre garantier för ersättning. Även om miljöskadelagen och den därtill anknytande miljöskadeförsäkringen, som gäller från den 1 juli i år, i viss utsträckning ger ekonomiskt skydd för dem som drabbas av kemikalieskador, står det klart att miljöskadeförsäkringen i många fall inte ger erforderligt skydd innebärande ersättning för skador som orsakas av kemikalier. Från centerns sida har vi därför ansett det vara viktigt att det skadeståndsoch försäkringsrättsliga regelsystemet byggs ut, så att den skadelidandes ersättningsmöjligheter förbättras. Vi har sett införande av en obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalier som ett viktigt led härvidlag. En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle ge skadelidande skydd även om det företag som föranlett skadan har bristande betalningsförmåga, eller kanske har upphört. En sådan försäkring med premier i förhållande till olika kemikaliers risker borde även bidra till en minskning av användningen av farliga kemikalier och ett mer ansvarsfullt handhavande av dessa farliga kemikalier. Vi anser att när regeringen under kommande år lägger fram förslag till lagstiftning om produktansvar, bör regeringen samtidigt lägga fram förslag om obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalier. Denna åsikt har vi följt upp i reservation 1, som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till. Den andra motionen som tas upp i betänkandet handlar alltså om bioteknik. Bioteknik brukar definieras som användandet eller utvecklandet av tek niker som utnyttjar organismer eller delar av organismer för att producera eller förbättra varor och tjänster. I vår omfattande partimotion föreslog vi ett flertal beslut om bioteknik, bl.a. att ansvarsfrågan skulle klarläggas. Ett nödvändigt inslag härvidlag anser vi vara att ålägga producenter och importörer, liksom forskningsorgan på det biotekniska verksamhetsområdet, en obligatorisk ansvarsförsäkring. Vi anser att en sådan försäkring, liksom kemikalieförsäkringen, skulle få stor betydelse när det gäller ersättningsmöjligheterna och att den också skulle bidra till större eftertanke och mera ansvarsfullt bruk av biotekniken — samt dessutom till att ekonomiska resurser tillförs för skadeförebyggande åtgärder. Lagutskottet har låtit remissbehandla den del av centerns partimotion om bioteknik som har hänskjutits till vårt utskott. Svenska försäkringsbolags riksförbund, som borde vara expertis på försäkringsområdet, anser att det är ovisst i vilken utsträckning den biotekniska verksamheten omfattas av miljöansvarslagstiftningen och den därtill knutna försäkringen. Försäkringsbranschen kommer enligt yttrandet från Svenska försäkringsbolags riksförbund att med intresse ta del av en fortsatt utredning av dessa frågor. En annan remissinstans, lantbruksstyrelsen, understryker vikten av att säkerhetsaspekterna ägnas tillräcklig uppmärksamhet och anser det vara viktigt att problemställningen om ansvaret och försäkringsaspekten närmare utreds. I DNA-delegationen, vars majoritet avstyrkte motionen, reserverade sig en ledamot för tillstyrkande av motionskraven. Det gör även vi centerpartister i lagutskottet, som framgår av reservation 2 — som jag, herr talman, vill yrka bifall till.

Herr talman! Riksdagen har nu att ta ställning till två centermotioner, om införande av obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalier och för bioteknisk verksamhet. En bred majoritet i lagutskottet har avstyrkt motionsyrkandena. Endast centerns företrädare i utskottet har reserverat sig. Reservationerna går ut på — det framgår också av Martin Olssons anförande — att en obligatorisk ansvarsförsäkring på de här områdena skulle förbättra ersättningsmöjligheterna för dem som drabbas av kemikalieskador eller av skador som orsakas av bioteknisk verksamhet. Det görs också gällande att en sådan här försäkring skulle förebygga att skador över huvud taget uppkommer — eller åtminstone minimera dem. Det finns flera anledningar till att utskottet nu, liksom då frågan tidigare behandlats av riksdagen, ställt sig avvisande till att införa ett system med obligatorisk ansvarsförsäkring. Ett grundläggande skäl är att en ansvarsförsäkring bara kan täcka det skadeståndsansvar som enligt gällande rätt kan utkrävas av skadevållaren. Det går alltså inte att försäkringsvägen komma till rätta med eventuella bristfälligheter i det skadeståndsrättsliga regelsystemet. Finns det sådana bristfälligheter, måste de i första hand åtgärdas genom skärpta ansvarsregler. Det är möjligt att en skärpning av ansvarsreglerna i vissa fall kan vara av behovet påkallad, men det är inte den frågan som vi i dag har att diskutera. Ett annat viktigt skäl för utskottets ställningstagande är att det sedan den 1 juli i år finns en obligatorisk miljöskadeförsäkring, som till stor del täcker in den typ av skador som orsakas av användandet av kemikalier och bioteknisk verksamhet. Miljöskadeförsäkringen innebär att den som drabbats av en miljöskada av det slag som avses i miljöskadelagen har rätt till ersättning från försäkringen i samtliga fall då det av någon anledning inte går att få ut någon ersättning av den som orsakat skadan. Miljöskadeförsäkringen är en s.k. kollektiv försäkring, och det gör att den t.o.m. är förmånligare för den skadelidande än den typ av ansvarsförsäkring som förespråkas i motionerna. En poäng med miljöskadeförsäkringen är nämligen att ersättning utgår även då det inte går att fastställa vem som bär ansvaret för skadan. Som jag nämnde är det mindre än ett halvt år sedan reglerna om miljöskadeförsäkringen började gälla, och det är därför alldeles för tidigt att bedöma om det finns några brister i det skydd som den försäkringen är tänkt att ge. I vilket fall som helst kan det knappast vara särskilt vettigt att införa ett nytt försäkringssystem innan effekterna av miljöskadeförsäkringen har hunnit utvärderas. När det gäller frågan om hur man skall kunna förebygga och skapa skydd mot kemikalieskador är det av särskilt stor betydelse i vad mån ansvar för produktskador kan utkrävas av tillverkare och importörer. Enligt vad vi har erfarit i utskottet avser regeringen att inom kort lägga fram förslag till skärpt lagstiftning för produktskador. Utskottet har då ansett att det i det läget är lämpligt att vi avvaktar den propositionen innan vi tar ställning i denna fråga. Frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalieskador har, som jag nämnde, diskuterats tidigare här i kammaren. Däremot är frågan om en motsvarande försäkring vid bioteknisk verksamhet ny. Utskottet ansåg därför att det vore lämpligt att skicka motionen om sådan försäkring på remiss. Det visade sig då att inte någon remissinstans uttalade sig för en särskild ansvarsförsäkring på området, och att andra var bestämt emot en sådan lösning. När det i reservation nr 2 till utskottets betänkande hänvisas till att två remissinstanser inte avvisat att frågan får en lösning försäkringsvägen innebär alltså den hänvisningen i verkligheten ett mycket klent stöd för själva motionsyrkandet. Beträffande frågan om ansvarsförsäkring vid bioteknisk verksamhet vill jag slutligen påpeka — vilket också framgår av utskottets betänkande — att det för närvarande pågår ett arbete inom jordbruksdepartementet med syfte att utreda riskerna med användning av genteknik. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 9 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Anledningen till att vi tar upp frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring är att vi anser såväl kemikalier som bioteknik vara så pass viktiga områden. I mitt korta anförande redogjorde jag för de viktigaste anledningarna till att vi har framfört dessa krav. Rolf Dahlberg säger nu att det måste finnas ett lagstadgat ansvar innan man har någon nytta av en ansvarsförsäkring. Ja, det vet även vi. Men yrkandet går helt enkelt ut på att vi skall begära att regeringen i samband med att den lägger fram förslag om en produktansvarslag även lägger fram förslag om en obligatorisk ansvarsförsäkring. Vi anser detta vara det riktiga. Enligt majoriteten skall man först invänta en lag om produktansvar och sedan eventuellt — här kommer negativa undertoner fram — ta ställning till om vi skall ha en obligatorisk ansvarsförsäkring. Fyra remissinstanser har fått yttra sig över vår motion om en ansvarsförsäkring på bioteknikens område.

Men både lantbruksstyrelsen och Svenska försäkringsbolags riksförbund skriver att de inte har motsatt sig förslaget, att de anser det vara intressant och att det bör utredas. De har inte sagt att en lag nu skall införas, men de har läst i motionerna och de ställer sig positiva till att frågorna ändå utreds. Svenska försäkringsbolags riksförbund borde, som jag tidigare sade, vara experter på detta område. Förbundet skriver: ”I vilken utsträckning kommer den bioteknologiska verksamheten t.ex. att omfattas av miljöansvarslagstiftningen och den kommande produktansvarslagstiftningen?” De är alltså osäkra i sina bedömingar. Och det är vi väl alla då det gäller bioteknik. Men klart är att vi i centerpartiet anser det vara viktigt att samhället stiftar lagar som på lämpligt sätt reglerar denna verksamhet. I det här speciella fallet är det fråga om att ordna ett fullgott skydd för dem som eventuellt drabbas av skador på grund av bioteknik och kemikalier.

Herr talman! Detta är i grunden en mycket allvarlig fråga. Kemikalier, i många fall konstgjorda och naturfrämmande, sprids i allt större mängder i vår omgivning. Genmanipulerade organismer och andra biotekniska uppfinningar är nya, främmande inslag i vår värld. Ingen kan i dag säga exakt hur detta kommer att påverka livet på jorden, men de verkningar som vi hittills har sett förskräcker. Det behövs en stark kontroll och en fast styrning på detta område. Miljöskadelagen med en obligatorisk miljöskadeförsäkring och trafikskadelagen är välkomna men små steg på vägen, liksom det förslag till produktansvarslag som vi har väntat på ett tag. Enligt uppgift skall den snart komma. Miljöpartiet delar alltså centerpartiets uppfattning att de som utvecklar, tillverkar och importerar kemikalier och biotekniska uppfinningar skall ha ett omfattande ansvar för de skador som de kan vara orsak till. Detta innebär dock inte att vi kan stödja centerns reservationer med yrkande om bifall till två motioner, vilka i sin tur mynnar ut i krav på obligatorisk ansvarsförsäkring. En sådan obligatorisk ansvarsförsäkring skulle nämligen bara kunna täcka det skadeståndsansvar som kan utkrävas enligt nu gällande lagstiftning. Det begränsas i hög grad av reglerna för vållande. Förslagen i centerns motion är därför nästan verkningslösa. Jag stödjer därför utskottsmajoritetens yrkande om avslag på reservationerna. Som jag har skrivit i mitt särskilda yttrande tänker miljöpartiet komma med mera omfattande och verksamma förslag i andra sammanhang. Då hoppas vi kunna göra gemensam sak med centern och andra partier.
Herr talman! Elisabet Franzén upprepade det tidigare sagda, att det inte skulle vara möjligt att införa lagstiftning på grund att vi inte har en lag om produktansvar. Men nu är det ju reservationen vi skall se på. Denna slutar med att konstatera att reservanterna anser "att regeringen i samband med det aviserade förslaget till lagstiftning om produktansvar bör framlägga förslag till införande av skyldighet för tillverkare och importörer av kemikalier att ha ansvarsförsäkring”. När Elisabet Franzén läser denna text förutsätter jag att hon kommer att stödja reservationen.
Herr talman! Jag jag har läst reservationen. Jag har noterat att det finns en skillnad mellan yrkandet och texten i reservationen jämfört med de motioner som reservanterna yrkar bifall till. Det är motionerna som jag har grundat mitt ställningstagande på. Om reservanterna i stället för att yrka bifall till motionen, hade begärt ett tillkännagivande med anledning av motionen, då hade det varit en annan sak.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 3. I likhet med föregående talare skall jag slå ett slag för den kultur som finns ute i bygderna. Den kulturen är i dag styvmoderligt behandlad. Med det byråkratiska och administrativa sätt på vilket utskottet avvisar den här motionen lämnas ju inte direkt möjligheter att ge ett ökat statligt stöd. Bakgrunden till motionen är ju att vi i Malung har Sveriges skinnmetropol. Den har sin historia, sin särskilda kultur kring skinnindustrin och sin arbetarhistoria. Det finns ett utmärkt tillfälle att nu bevara denna kultur. Det finns nämligen ett helt intakt garveri som är uttjänt. Det är möjligt att där göra ett museum där man kan skildra arbetarhistorian på ett mycket bra och lämpligt sätt. Landsantikvarien och riksantikvarieämbetet är också intresserade och tycker att detta är ett mycket intressant projekt. Frågan är om detta kan vara ett riksintresse eller inte. Är ett garverimuseum i Malung av riksintresse? Jag anser det. Vi bör lämna möjligheter för det. Det bör alltså finansieras med statliga medel. Den som vill skildra vår historia och alldeles särskilt vi som vill skildra arbetarrörelsens historia är intresserade av att den här typen av museer kan finansieras på ett bra sätt. Som jag sade tidigare andas utskottets betänkande ingen lösning utan det andas det byråkratiska och administrativa språk som säger absolut nej. Egentligen säger det att inget lokalt intresse kan vara av riksintresse. Det är nästan en omöjlighet att säga så. Men detta projekt bör sättas på kartan, så att säga. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Motionen om inrättandet av ett Östersjömuseum i Oxelösund är en följetong. Den fanns med förra året också, och tyvärr har väl behandlingen inte gått framåt. Diskussioner om ett Östersjömuseum har pågått ända sedan år 1966 i landstinget i Södermanlands län. Det var från början tänkt som ett skärgårdsmuseum. År 1984 fick projektet namnet Östersjömuseet, och det var organisatoriskt knutet till Södermanlands museum. Projektets utveckling återspeglar i stigande grad svenskarnas medvetenhet om den överhängande globala och regionala kris som accelererar bl.a. i form av havsoch fiskdöd inte minst i Östersjön. Särskilt barn och ungdom kräver att få veta vad som pågår i Östersjön. — Prot. 1989/90:36 Kunskaper om den ekologiska krisen i detta innanhav måste spridas inte 30 november 1990 bara till barn och ungdom utan också till vuxna via folkbildningsinsatseroch på annat sätt. Vi i miljöpartiet har länge pläderat för en mentalitetsförändring i fråga om synen på naturen. Det gäller att skapa respekt för naturen, och då är inrättandet av museer på det ekologiska området ett led i en sådan utveck Redan i betänkandet Museerna betonas starkt museernas ansvar att sprida kunskap om ekologi och den ekologiska bakgrunden till den ökade miljöföstörelsen. I dag har denna tyvärr gått så långt att denna upplysningstjänst är brådskande. Statens kulturråd vill att museiutvecklingen med ekologisk kunskapsspridning skall belysa hur natur och kultur samspelat och samspelar i framväxten av människans totala livsmiljö och livsvillkor. Det är därför viktigt att Östersjömuseet får ekonomiska möjligheter att utvecklas — ja, till att börja med att komma i gång med sin verksamhet. Det förordas också i rapporten Kultur i hela landet att så skail ske. Frågan om stöd i särskild ordning till projekt av det här slaget får avgöras när konkreta förslag kan presenteras, heter det i rapporten. Sådana konkreta förslag finns, både från kommunen, Oxelösund, och från landstinget. Herr talman! Det står väl klart att regeringen i kommande budgetproposition kommer att förelägga riksdagen förslag om förstärkningar till det regionala kulturlivet. Då bör ca 15 milj.kr.avse statligt stöd till investeringskostnader för ett Östersjömuseum i Oxelösund — så mycket hellre som Oxelösunds kommun och länsmuseet, Stiftelsen Södermanlands museer, stöder projektet med ungefär lika stor summa. Det är emellertid inte något museum i vanlig mening, utan det skulle bli ett kraftcentrum för ekologisk kunskapsspridning, av vital betydelse inte bara för kommunen Oxelösund utan också för de sex närmast angränsande kommunerna och för samtliga kustlän kring Östersjön — men efter öppningen i öster faktiskt för samtliga stater kring Östersjön och deras befolkningar.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 4 tar upp museifrågor. Betänkandet behandlar motioner med yrkanden om inrättande av nya ansvarsmuseer, investeringsbidrag till nyeller ombyggnad av museer samt statliga bidrag till bevarande av historiska miljöer för museioch turiständamål. För två år sedan beslutade riksdagen om riktlinjer för museiorganisationen i Sverige. Vi beslutade då att fem centrala museer skall vara ansvarsmuseer, vart och ett med övergripande ansvar inom sitt specialområde. Samtidigt som beslutet om ansvarsmuseer togs, beslutades också om ett resurstillskott på 5,1 miljoner för utvecklingsverksamhet inom museiområdet. Anslaget fördelas i samråd mellan statens kulturråd och museerna. Pengarna har använts till fyra olika utvecklingsprojekt, benämnda Den Inom ramen för projektet Ekologisk kunskapsspridning arbetar man med s.k. kraftcentra. Ett kraftcentrum för ekologisk kunskapsspridning är länsmuseet i Gävleborg och skogsmuseet Silvanum, som har specialinriktningen mot skogens ekologi. Ett annat kraftcentrum är Södermanlands läns museum i samverkan med det planerade museet i Oxelösund och Askölaboratoriet, som har Östersjöns ekologi som specialitet. Den museiorganisation vi har i dag, med de fem ansvarsmuseerna, har varit verksam i två år. Museiverksamheten i landet är inne i ett skede av utveckling och nyskapande. Samverkan i olika former mellan de centrala, regionala och lokala nivåerna förekommer i ökande omfattning. Vi måste ge den nya museiorganisationen tid att verka, hitta sina arbetsformer och se sina utvecklingsmöjligheter. Vi skall också följa utvecklingen inom området, och om det i ett längre perspektiv framkommer omständigheter som talar för en förändrad statlig museiorganisation skall den prövas i sin helhet. Till utskottets betänkande har fogats tre reservationer. Reservationerna 1 och 2 föreslår investeringsbidrag till museilokaler. Utskottet konstaterar i betänkandet att bidrag till museilokaler kan sökas inom ramen för det anslag som finns enligt förordningen SFS 1984:703. Reservation 3 föreslår statligt stöd till ett garverimuseum i Malung. I utskottets betänkande framgår att länsmuseet i Dalarna och kulturnämnden i Malung samverkar i planeringen för ett garverimuseum i Malung. Det förekommer inom det system som fungerar i dag att ett lokalt museum som är en avdelning inom ett länsmuseum via länsmuseet får del av statligt driftbidrag. I rapporten Kultur i hela landet påpekas att den situation som nu råder när det gäller investeringsbidrag på kulturområdet inte är tillfredsställande. Utredaren förordar dels tydligare regler för investeringsbidragen, dels ett ekonomiskt tillskott på 25 miljoner till de regionala kulturinstitutionernas byggen, dels en satsning på tillvaratagande av kulturmiljöer och kulturbyggnader. Där nämns särskilt behovet att tillvarata och vårda industriminnen och bruksmiljöer. Med det vill jag yrka avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Det ankommer inte på vare sig regering eller riksdag att för närvarande fatta beslut om inrättande av nya ansvarsmuseer. Inte heller bör riksdagen eller regeringen göra uttalanden om huruvida olika museer har större eller mindre riksintresse. Inte heller skall regering eller riksdag göra ställningstaganden i ärenden där många intressenter sökt bidrag, och där vi uppdragit åt andra organ att inom ekonomiska ramar och utifrån beslutade riktlinjer göra fördelning och prioritering. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Stina Gustavsson har sagt. Det gäller också Östersjömuseet. Förra gången frågan var uppe, sades det att departementet följde utvecklingen och att det var angeläget att det hände någonting. Just när det gäller Östersjömuseet har det hänt mycket nytt. Det skulle kunna bli ett fönster mot öster, så att säga, i den frigörelse som sker för närvarande. Man kan säga att miljörörelsen har fört fram perestrojkan i de baltiska länderna, och att man kan förvänta sig ett stort utbyte med dessa stater är därför helt klart. Då är ett utbyte av forskningsresultat på det ekologiska området mycket värdefullt. Jag tycker att det är litet egendomligt att man begränsar möjligheterna och bara hänvisar till att det inte får bli fler ansvarsmuseer. Därmed låser man ju hela utvecklingen och ser inte att det händer väldigt mycket just nu. På det ekologiska området har det ju blivit oerhört stora förändringar. Dessutom brådskar det, varför ett museum faktiskt skulle tjäna syftet att så småningom förvandla Östersjön från ett sjukt till ett friskt innanhav. Även om åtgärder vidtogs i dag skulle det ta lång tid. Vi kan inte skjuta de här frågorna framåt hela tiden. Rapporten Kultur i hela landet pekar på att det är nödvändigt att man gör någonting när det gäller statsbidragen.
Herr talman! Jag instämmer i de framförda synpunkterna beträffande Växjö glasmuseum och Östersjömuseet. Man kan också tycka att de andra museer som har lyfts fram i de motioner som utskottet har behandlat är mycket intressanta och utvecklingsbara. Förutom de museer som har nämnts i motionerna finns det en lång rad museer som är intressanta att satsa på. Just därför kan jag instämma i synpunkten att vi har för litet pengar att fördela på anslaget som går till investering i kulturbyggnader. Då måste vi arbeta för att få anslaget höjt, så att alla de intressanta, utvecklingsbara och positiva objekten kan bli jämförda med varandra, när pengarna väl skall fördelas. Vi får verkligen utgå ifrån att det blir en förstärkning i den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga några ord om Lödöse museum. Som framgår av motioner var ju Lödöse en av våra allra mest betydelsefulla medeltidsstäder. Här fanns ju redan på 1100-talet en av Sveriges första myntoch handelsstäder med som mest 2 000 invånare, en stad som senare beordrades att flytta närmare kusten och bli grunden till dagens Göteborg. 63 Från medeltidsstaden Lödöse finns nu bevarat ett kulturlager som, enligt min mening, gör området till en av vårt lands rikaste arkeologiska fyndplatser. Därför är det angeläget att Lödöse museum förses med lokaler som kan ge rimliga möjligheter till utställningar och forskning. Mot bakgrund av att Lödöse måste betraktas som en fyndplats av riksintresse har vi i motionerna föreslagit att staten tillsammans med kommun och landsting skall bidra till investeringskostnaden för nya lokaler. Det kan i anslutning till detta krav nämnas att Lilla Edets kommun i sin långtidsbudget för 1990-1992 upptagit medel för att klara sin tredjedel av investeringen. Det kan vidare nämnas att landstinget vid sin budgetbehandling uttalat sig positivt till att ta sin del av ansvaret. Som framgår av utskottets betänkande har länsstyrelsen i Älvsborgs län tillskrivit regeringen i frågan. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande, men jag utgår ifrån att främst den fortsatta beredningen av rapporten Kultur i hela landet skall leda fram till förslag, som innebär att också staten tar sin del av det framtida ansvaret för Lödöse museum.

Herr talman! För ett år sedan fick jag i min hand ett referat ur Helsingborgs Dagblad. Där kunde man läsa reportage från Bjuvs kommunbibliotek. Rubriken löd ”Satsning i Malmöhus län”, låna film på ”bibblan”. Det är detta som motionen som jag skall tala för handlar om. På Bjuvs bibliotek skall man i framtiden kunna låna kvalitetsfilmer och gamla klassiker — gratis t.o.m. sägs det. Projektets förverkligande beror emellertid på vilka filmer som de olika videodistributionsföretagen vill släppa ur sitt sortiment. Tanken är sedan att länsbiblioteket i Malmöhus län till att börja med skall bygga upp en pool på 120 videotitlar. Kommunerna skall sedan kunna ansluta sig till poolen mot en årlig summa, och i Bjuvs fall skulle det röra sig om 25 000 kr. Det är alltså denna situation som utskottet pekar på i betänkandet när det skriver att olika lösningar är på gång. Men mitt referat ur tidningen vittnar om att det är brådskande och kanske osäkert. Här upplevs hänvisningen i betänkandet till utredandet om upphovsrätten som bromsande på utvecklingen. Att åstadkomma ett avtal som reglerar ersättningen till alla inblandade parter, dvs. till såväl upphovsman som producent och bibliotek borde inte bjuda på några större svårigheter för en tränad förhandlare. Att avvisa miljöpartiets begäran om en utredning på detta speciella om råde, just med hänvisning till upphovsrättsutredningen som hållit på sedan Prot. 1989/90:36 1976, ger inte ens sken av att det finns en uppriktig vilja att sprida kunskap 30 november 1989 och kultur till en bred allmänhet. Här finns det ju pengar att häimta hem AA också för kulturoch kunskapsarbetare och detta faktiskt utan kostnad för statsmakten. Herr talman! Det är ändå glädjande att förhandlingar pågår om bibliotekens möjligheter att hyra ut film som har spelats in på videogram. Jag kan i detta sammanhang meddela att avtal redan har ingåtts mellan Bibliotekstjänst och Svenska filminstitutet. Dessutom står också Filmens dagkommitté i startgroparna för att sätta i gång sin försöksverksamhet med videoutlåning på bibliotek, bl.a. på biblioteket i Helsingborg. Endast ett fåtal av Sverige Radios program, bortsett från utbildningsradions program, kan lånas ut på bibliotek. Där ligger en stor kunskapsoch kulturtillgång, för att inte säga en kulturskatt, outnyttjad. Det är höjden av oföretagsamhet att filmer vid Sveriges Radios arkiv inte görs tillgängliga för en bred allmänhet, t.ex. via biblioteken. Det är viktigt att den här tillgången tas till vara och ställs till allmänhetens förfogande. För att lösa de problem som är av upphovsrättslig natur bör alltså en utredning tillsättas. Jag yrkar därför bifall till betänkandets enda reservation.

Herr talman! Kaj Nilssons anförande bestod av två delar. Den ena gällde ett resonemang om upphovsmannarätt och filmoch videodistributörer. Beträffande den delen är majoriteten och reservanterna, såvitt jag förstår, helt överens — åtminstone vad angår videodistributörerna. Vad beträffar avtalskonstruktionen är överenskommelsen tydligen klar med Svenska filminstitutet. I övrigt räknar man med att ha andra förhandlingar med videodistributörerna. Förhoppningsvis är förhandlingarna klara i januari nästa år. Jag kan inte se att det kan gå mycket snabbare. Upphovsmannarätten är naturligtvis i sak oerhört viktig. Det gäller en del av skyddet för de människor som har producerat filmen. Man kan säga att det rör sig om det ekonomiska skyddet för att det skall vara möjligt att verka med konstnärlig frihet. Den utredning som Kaj Nilsson hänvisade till har redan lagt fram ett betänkande som handlar om det som exemplifieras i motionen, nämligen detta att bibliotek, skolor, organisationer liksom näringslivet skall kunna få vissa möjligheter. Det betänkandet har överlämnats till regeringen, och det pågår för närvarande en beredning inom regeringskansliet på den punkten. Jag tror att vi kan vara överens om att det är bra. Det händer också mycket inom Sveriges Radio och dess fyra programföretag, och det sker en positiv utveckling. Utskottet konstaterar i sin enhälliga skrivning att under de senaste två åren har Utbildningsradion slutit avtal med 200 kommuner om utlåning på bibliotek av några av Utbildningsradions program. Slutligen kan jag möjligen instämma i det jag tolkade som Kaj Nilssons förhoppning, även om han uttryckte den i negativa termer, nämligen att det finns en oföretagsamhet här. Jag vill i stället säga att det finns goda förhoppningar att detta kan utvecklas på ett sådant sätt att även Bjuvs kommunbib liotek kan erbjuda flera kvalitetsfilmer och gamla klassiker utan att det läggs hinder i vägen.

Herr talman! Jag glömde yrka bifall till utskottets hemställan, så det vill jag göra nu. Sedan vill jag säga beträffande det sista Kaj Nilsson sade att det är roligt att den svenska administrationen ibland kan arbeta fort. Ofta tycker man att det går för trögt.

Herr talman! Man brukar ofta säga att det är långt mellan ord och handling. I det här betänkandet, som främst tar upp motioner om svenskundervisningen för invandrare, är det min uppfattning att man kan använda sig av nämnda uttryck. Speciellt i jämförelse med den forcering som vi i dagarna fått uppleva med anledning av kommunaliseringen av lärarna. Moderata samlingspartiet anser att de regler och förordningar som gäller vid erhållandet av grundläggande svenskundervisning, antingen i grund-sfi eller i grundvux, är otillfredsställande. Vi är inte ensamma om den uppfattningen. De som arbetar med dessa frågor tycker detsamma. Med gällande regler och förordningar ser vi till att invandrare, i vissa fall, får sitta för länge på skolbänken. Jag tänker dels på dem som har en bra utbildning med sig och därmed skulle kunna tillgodogöra sig sfi-undervisningen mer koncentrerat — någonting som riksrevisionsverket för övrigt påpekat i en rapport till regeringen — dels på dem som blir klassade som grundvuxberättigade. För den senare gruppen är det i många fall särskilt besvärligt, eftersom dessa invandrare blir särbehandlade. Många flyktingar har en mycket bristfällig utbildning, vilket innebär att de är berättigade till att erhålla studier på grundvux. Även den grundläggande svenskundervisningen skall erhållas på grundvux. Den ökade kommunala flyktingmottagningen har medfört problem för kommunerna därför att grundvuxresurserna inte räcker till. Kommunerna får inte resurser utifrån det faktiska antal grundvuxberättigade som man har = Prot. 1989/90:36 i flyktingmottagningen. Med nuvarande resurstilldelning och deltagarantal 30 november 1990 är det inte ovanligt med en studietid på mer än fem år på grund avdentotal= ram som grundvux har. Det finns därför kommuner som skjuter till egna medel för att minska utbildningstiden så att invandrarna inte blir beroende av socialbidrag, blir passiviserade och sedan får svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Om däremot invandraren har en längre skolgång än sex år så leder det inte till några ekonomiska problem för kommunerna, eftersom man i detta fall erhåller statsbidrag utifrån antalet inskrivna i grund-sfi-undervisningen. Den här särbehandlingen av olika invandrare anser vi inte är förenlig med svensk flyktingpolitik. Därför har vi i reservation nr 1 yrkat att kommunerna skall erhålla statsbidrag enligt statsbidragssystemet för grund-sfi, även för de invandrare som uppfyller villkoren för grund-sfi och erhåller denna undervisning inom grundvux. Med en sådan ordning kommer invandraren betydligt snabbare ut i arbetslivet och slipper vara beroende av socialbidrag. I regeringsförklaringen den 3 oktober i år säger statsministern att regeringen kommer att föreslå åtgärder som leder till att invandrare snabbare kan komma ut i arbetslivet. Min fråga till Jan Björkman blir: Om nu regeringen har den målsättningen, varför vill ni då avslå förslagen i reservation 1 och 2? Yrkandena ligger ju helt i linje med regeringsförklaringen. Den 26 oktober var många riksdagsledamöter med på det studiebesök som Stockholm anordnade. Det var en intressant dag. Jag hade tillfälle till att lyssna på socialborgarrådet i Stockholm — socialdemokrat. Hon menade att vi borde ändra reglerna både när det gäller grundvux och grund-sfi så att statsbidraget för den grundläggande svenskundervisningen skulle följa flyktingen och att det skulle vara möjligt att koncentrera sfi-undervisningen. Med andra ord precis det vi säger i våra reservationer. Tyvärr är avståndet ibland långt från verkligheten till riksdagen. När det gäller de frågor som tas upp i betänkandet så har det länge kommit signaler från fältet om hur byråkratiskt och ineffektivt det fungerar. Trots detta, så händer det ingenting. Tala om långbänk! När det inte händer någonting, då säger utskottets majoritet med Jan Björkman i spetsen: Vi avvaktar. Vi avvaktar tills budgetpropositionen läggs, för i den skall det finnas förslag till förändringar. Och finns det ingenting där, då får vi vänta till SÖ, skolöverstyrelsen, är klar med sin fördjupade anslagsframställning inför perioden 1991 94 avseende vuxenutbildning. Samtidigt får vi allt fler invandrare som i stället blir beroende av socialbidrag och som inte kommer ut i arbete m.m. Är detta socialdemokratisk solidaritet? Den verkliga solidariteten skall gälla året runt och inte bara första maj när flaggorna tas fram. Utskottet borde ha tagit initiativ till — och riksdagen skulle ha blivit det verktyg som talmannen, med rätta, strävar efter — och tillstyrkt de förslag som vi fört fram i reservationerna 1 och 2. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Värderade talman! Orsaken till reservation nr 2 av bl.a. folkpartiet i betänkande 1989/90:UbUS är att utbildningsutskottets majoritet föreslår avslag av ett par folkpartimotioner om svenska för invandrare. Folkpartiet anser, att det är slöseri med tiden att flyktingar och andra invandrare skall behöva vänta i två månader i Sverige innan de får påbörja undervisning i svenska språket. Det är självklart att det kan kännas meningslöst att börja studera svenska, om man inte vet säkert att man får stanna i Sverige. Det kan också finnas andra orsaker till att en flykting inte orkar satsa på språkstudier direkt efter ankomsten hit. Därför måste man naturligtvis ta hänsyn till förutsättningarna för varje enskild person, som det här kan gälla. Möjligheten att påbörja studierna direkt bör dock finnas. Folkpartiet anser också, att studierna i svenska språket skall kunna anpassas till vad varje studerande klarar av. Nu måste alla studera på halvtid — även sådana, som har stor studievana och som gärna vill satsa på heltidsstudier i svenska. I en rapport om svenskundervisningen för invandrare stöder riksrevisionsverket möjligheten till heltidsstudier. Tyvärr är inte utbildningsutskottets majoritet beredd att föreslå riksdagen att fatta det beslutet nu. Utbildningsutskottets majoritet anför som skäl för avslag av motionerna att regeringen väntas komma med just de här förslagen i en kommande proposition om svenskundervisningen för invandrare. Om man vet, att regeringen kommer att föreslå just det folkpartiet föreslår i de här aktuella motionerna, borde riksdagen redan nu kunna bifalla motionerna. Varför skall vi vänta på ett nyskrivet förslag från regeringen, när vi redan i dag kan besluta enligt just ett sådant förslag? Värderade talman! Därför yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 5, Vissa vuxenutbildningsfrågor, behandlas 14 motioner. Dessa motioner tar i huvudsak upp svenskundervisning för invandrare och svenskundervisning inom grundutbildning för vuxna. Dessutom finns ett par motioner som berör folkbildningsområdet. Sedan slutet av 1960-talet har svenskundervisning, jämförbar med dagens sfi-undervisning, bedrivits i vårt land. Flera anordnare, som studieförbund och AMU-center, har stått för denna verksamhet. I december 1984 beslutade riksdagen om den reform som gäller sedan den 1 juli 1986. Enligt denna bedrivs undervisningen i form av grund-sfi, där kommunerna har ansvaret för verksamheten, och påbyggnads-sfi, som bedrivs inom studieförbunden och AMU. Grundutbildning för vuxna, grundvux, anordnas för dem som inte uppnått kunskaper i läsning, räkning och skrivning motsvarande grundskolans mellanstadium. I denna verksamhet deltar många invandrare. Svenskundervisning för invandrare anordnas därför även inom grundvux. Inom såväl grund-sfi som grundvux finns läroplan och behörighetsregler för lärare. Reformen från 1986 har under senare tid varit föremål för granskning och översyn. Såväl SÖ som riksrevisionsverket har under hösten avlämnat rapporter angående svenskundervisningen för vuxna invandrare. I samband med rapporterna redovisas ett antal synpunkter med förslag till förändringar av verksamheten. Som Ulf Melin sade redovisades redan i regeringsförklaringen i oktober att regeringen kommer att föreslå åtgärder som leder till att invandrare snabbare kan komma ut i arbetslivet samt att kommunerna ges det samlade ansvaret för utbildningen i svenska för invandrare. I oktober utfärdade regeringen vidare en förordning som garanterar kommunerna statsbidrag för svenskundervisning av flyktingar som varit i Sverige under längre tid än två år. Hittills har kommunernas skyldighet att anordna undervisning gällt de två första åren. Den nya förordningen gäller retroaktivt från den 1 januari i år. Låt mig nu kommentera de reservationer som finns fogade till betänkandet. I reservation 1, som gäller statsbidragsreglerna för svenskundervisning för invandrare inom grundvux, föreslås av moderaterna att svenskundervisningen inom grundvux inte skall räknas in i timramen för grundvux, utan i stället berättiga till statsbidrag enligt samma regler som gäller för grund-sfi. Utskottsmajoriteten har redovisat vad som är på gång i detta ärende. Rege Aingsdeklarationen berör invandrarundervisningen. Ärendet har aktualiserats i regeringskansliet. Flera möjligheter att ta ställning i dessa frågor ges i både budgetpropositionen och propositionen om åtgärder för invandrare, som Ulf Melin själv var inne på. Riksdagen bör därför inte nu göra något uttalande om utformningen av statsbidrag. I reservation 2, som moderaterna och folkpartiet står bakom, ställs krav på att verksamheten fortlöpande utvärderas, att tidsgränserna för rätt till svenskundervisning tas bort, och att studerande i svenskundervisningen skall ha möjlighet att studera på heltid. Utskottsmajoriteten konstaterar att de frågor som aktualiseras finns berörda i såväl SÖ:s som riksrevisionsverkets rapporter och behandlas utförligt i betänkandet. Eftersom rapporterna ingår i det underlag som bearbetas inom regeringskansliet och eftersom en proposition är utlovad, finner inte utskottet nu skäl att ta beslut i olika delfrågor innan propositionen har framlagts. Herr talman!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

Herr talman! Jag hade kanske förväntat mig att Jan Björkman skulle avslöja litet mer vad som skulle komma i denna eventuella budgetproposition och den andra propositionen och när de i så fall kommer.- Vi kan väl ändå vara ganska överens om att det är ganska orimliga förhållanden som råder när man särbehandlar flyktingar på detta vis. Via det system vi har ser vi till att människorna får undervisning sex till sju timmar per vecka. Då tar det några år att klara av den svenskundervisning och den grundvuxundervisning som man behöver. Det leder till att vi placerar människorna väldigt länge. Jag tycker inte att detta är en politisk fråga. Det är en praktisk fråga. Jag har ingen förståelse för att man inte rättar till detta problem. Det är ju inte på något sätt en nyhet. Skolöverstyrelsen och länsskolenämnderna runt om i landet har påpekat detta under ett flertal år. Ändå har ingenting hänt. Hade Jan Björkman sagt att vi kommer att ändra dessa bestämmelser i januari månad så hade jag accepterat detta, men han har inte sagt ett ord om vad detta skall innehålla. Det tycker jag vi borde kunna få reda på. Det är samma sak med koncentrationen av svenskundervisningen. Det finns trots allt ett flertal flyktingar som är högutbildade och skulle kunna klara av en koncentrerad undervisning. Många av de människor som kommer till vårt land har stora och höga ambitioner och målsättningar. Men de regler som gäller för koncentrationen av svenskundervisningen, bara 20 timmar per vecka, leder till att man tappar alla illusioner. Målsättningar och ambitioner avtar medan man sitter och får minimal undervisning i svenska språket, samtidigt som man går sysslolös en stor del av' dagarna. Man får inte vara så byråkratisk! Man måste kunna ändra på dessa regler. Det förvånar mig ytterligt att socialdemokraterna och de andra partierna utom folkpartiet inte inser detta. Det tycker jag är beklagligt.
Herr talman! Ulf Melin sade i sitt inledningsanförande att det är långt mellan ord och handling när det gäller svenska för invandrare. Tillåt mig att erinra om att vi nu diskuterar en ny reform. Den infördes 1986. Den har delvis ändrats redan. Vi fick bl.a. en ändring av statsbidraget vid halvårsskiftet 1988. SÖ, som nämnts här, har initierat en utvärdering av dessa frågor. Den ansvarige ministern gav i mars i år riksrevisionsverket i uppdrag att göra en analys. I uppdraget ingår också att titta på statsbidraget. Låt mig citera det som står i ministerns uppdrag till riksrevisionsverket: Riksrevisionsverket skall härvid även bedöma om de statliga bidrag som utgår i samband med svenskundervisningen används på ett effektivt sätt. Jag har tidigare konstaterat att dessa bägge rapporter från SÖ och riksrevisionsverket nu bearbetas och att en proposition är väntad. Jag vill därför påpeka att denna rad av åtgärder knappast är något bra exempel på att det är långt mellan ord och handling i dessa frågor. Ulf Melin redovisar i sin andra reservation några förslag till förändringar av de regler som gäller för svenskundervisningen i dag. Tittar man i de rapporter Ulf Melin hänvisar till finner man, om jag har läst rätt, i SÖ:s rapport inte mindre än elva olika förslag till förändringar och förbättringar. I riksrevisionsverkets rapport finns 13 olika förslag till förändringar. Med tanke på att Ulf Melin och moderaterna bara har valt ut några av dessa förslag till förändringar, finns det kanske anledning att gå på utskottets linje och låta beredningen i regeringskansliet fortsätta och en proposition framläggas innan riksdagen tar ställning i olika delfrågor.
Herr talman! Låt mig först kommentera det sist sagda. Vi har i våra motioner begärt att man skall göra en ständig utvärdering av svenskundervisningen. De rapporter som Jan Björkman nu har relaterat fyl — Prot. 1989/90:36 ler de krav vi ställt i motionerna, och vi har då heller ingen anledning att 30 november 1990 reservera OSS. TE GT ag SE EES Jan Björkman säger att om man har gjort en hel del reformer av sfi sedan år 1986. Ja, men det är ju små detaljer man hela tiden pillar i. Det blir ett lappverk liksom mycket annat som vi sysslar med i riksdagen. I utbildningsutskottet hade vi i dag uppe till behandling ett ärende i tilläggsbudgeten som gäller sfi-undervisningen. Det var fråga om att man skulle förlänga tidsgränsen till den 1 januari 1987 för dem som är berättigade till sfi-undervisning. Men det finns fortfarande människor som sitter kvar i förläggningar och som kom hit före år 1987 — 1985 och 1986 — och de omfattas exempelvis inte av denna ändring. Vi lär snart få återkomma igen i den frågan, och det är inte speciellt bra. De förslag som vi moderater har lagt fram är trots allt de viktiga. Den springande punkten är den svenskundervisning som sker på grundvux. Det är den som hindrar invandraren att komma ut tidigare i arbetslivet. Detta har påpekats från andra instanser under ett flertal år utan att någonting över huvud taget har hänt. Det är därför som vi driver den här frågan mycket hårt. När det gäller det övriga statsbidraget måste vi se till att man effektivt ändrar detta så att man inte fortsätter med detta lappverk för svenskundervisningen för invandrare. De som förlorar på detta är inte vi här i riksdagen, utan det är de som är berörda av undervisningen.
Herr talman! Låt mig helt kort påpeka att utskottsmajoriteten inte har tagit ställning i sak till de förslag till förändringar i verksamheten som redovisas i dessa rapporter. Vad vi har gjort är att vi har hänvisat till den beredning som för närvarande pågår och sagt att vi avvaktar det heltäckande förslaget innan vi tar ställning i olika delfrågor. Jag tror att det är ett klokt beslut. Jag vill säga något om detta med ständig utvärdering som Ulf Melin var inne på. Naturligtvis mår all verksamhet bra av att utvärderas till och från, och det är ingenting som det behövs särskilda beslut om i denna kammare.

Herr talman! Detta betänkande behandlar en rad motioner om svenskundervisningen för invandrare. Det är inte så länge sedan den nuvarande organisationen för svenskundervisningen utformades, och det finns förvisso en rad brister i den undervisning som bedrivs i kommunerna. En del brister har rättats till, men det fungerar inte på det mest effektiva sättet. Detta gäller bl.a. problemen med dem som får svenskundervisning via grundvux, vilket tidigare har tagits upp i debatten. Det gäller t.ex. också bristen på flexibilitet när det gäller placering i grupper. Ofta hamnar analfabeter och akademiker i samma grupp, vilket leder till dålig undervisning för alla. Det finns också brister i fråga om samhällskunskap inom sfi. Detta är allvarligt, eftersom alla invandrare som kommer till vårt land har stort behov av kunskaper i hur vårt samhälle fungerar och vilka rättigheter, men inte minst vilka skyldigheter, vi alla har i det svenska samhället. En bättre infor 7 mation och undervisning om detta medverkar till att undanröja problem för invandrarna, men även till att undanröja fördomar hos svenskar. Målsättningen med svenskundervisningen måste vara att invandrarna så snabbt som möjligt skall inlemmas i det svenska samhället, komma i arbete och kunna försörja sig själva. Det är då viktigt att invandrarna kan få ett arbete som motsvarar deras tidigare utbildning. Invandrarakademikerna har här särskilda problem. Kraven på kunskaper i svenska är större när det gäller den gruppen. De har också större studievana och större möjligheter att tillägna sig kunskaper. De bör därför få en mer kvalificerad undervisning och även få möjlighet att studera på heltid. Det måste kanske inte vara fråga om lärarledda lektioner under hela dagen. Utrymme för självstudier måste också finnas. Språkinlärning kan ju numera ske med tekniska hjälpmedel, vilka bör utnyttjas i det här sammanhanget. Invandrarna bör inte heller mötas av hinder för att snabbt komma i gång med svenskundervisningen. Enligt en centermotion bör kompetenskraven för lärare inom svenskundervisningen ses över. Både SÖ och riksrevisionsverket har i sina rapporter till regeringen påtalat dessa och andra brister i sfi-undervisningen. I och med att regeringen i tilläggsbudgeten anslagit pengar för att de som varit i landet mer än två år skall få rätt till svenskundervisning, har en viss förbättring skett. Vi har i utskottet behandlat den här frågan, och vi anser att förlängningen skall gälla mer än ett år så att ingen skall komma i kläm och hamna utanför svenskundervisningen. Vi i centern förutsätter att regeringen tar hänsyn till de synpunkter som har kommit fram i de avlämnade rapporterna och på annat sätt, samt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som medför en kraftig förbättring av svenskundervisningen för invandrare. Centerpartiet har därför i detta läge avstått från att reservera sig i den här frågan. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall på önskemål från presidiet fatta mig kort. Miljöpartiet har inte avgett någon reservation till detta betänkande, utan vi har endast ett särskilt yttrande. Vi ämnar komma igen under den allmänna motionstiden och när propositionen kommer i vår, men jag vill ändå nämna några saker. En bra utbildning för invandrarna ger mycket mindre kostnader för framtiden. De eventuella ökade kostnader som kommer att behövas för undervisningen ger mycket snart utdelning. Invandrarna kommer att få lättare att få ett arbete på vilken nivå det än är fråga om. Det är svårt att klara av ett arbete utan att ha kontakt med arbetskamrater, utan att kunna läsa instruktioner osv. Den som dessutom är högutbildad behöver ha en ännu bättre utbildning i svenska. Det är mycket bra att man nu i propositionen föreslår att man kan få grund-sfi även efter två år. Behovet av att lära sig svenska minskar ju inte när man varit i Sverige en längre tid och inte kan tala svenska, utan behovet ökar, men motiveringen att lära sig minskar. Människor upptäcker att de kan överleva ändå. Det är viktigt att vi uppmuntrar invandrarna att lära sig svenska, och det — Prot. 1989/90:36 är särskilt viktigt att vi uppmuntrar kvinnorna. Det är ofta så att mödrarna — 30 november 1990 lär sig svenska mycket dåligt och förutom att de inte får kontakt med samhäl Z——A let mister de ibland kontakten med sina barn. Barnen har fått en dålig hemspråksundervisning, eller de har i vissa situationer inte velat tillgodogöra sig den. De talar utmärkt bra svenska, men de talar sitt modersmål dåligt. Dels bör man försöka att få dem att behålla sitt modersmål, dels intensifiera försöken att få kvinnor att lära sig svenska. Det är självfallet viktigt att man har grupper som kan fungera ihop, som Marianne Andersson sade. Det går kanske inte på mindre orter att bilda många differentierade grupper, men på större orter bör det självklart vara så, att de som har studievana placeras för sig och kan bedriva heltidsstudier. Att det på flyktingförläggningarna är svårt att motivera de asylsökande att läsa svenska är uppenbart. De vet inte om de skall få stanna i Sverige. Stora summor läggs därför ner på den undervisningen utan att det ger något vidare resultat. Man får nog tänka över hur man skall handskas med detta. Målet är en förkortning av väntetiderna, men vi har inte sett utvärderingen av möjligheterna ännu. Fortfarande finns det de som har vistats länge här i landet, och en del kommer att få göra det framöver på grund av den stora tillströmningen av flyktingar just nu. Det är en fråga för sig. Vi avser, som jag sade, att återkomma i frågan. Detta var enbart ett litet tillägg till vårt särskilda yttrande.

Herr talman! I detta betänkande har jag och mina partikamrater två motioner. Den ena gäller sfi — svenskundervisning för vuxna invandrare —, och den andra gäller grundvux. I motionen om svenskundervisning för invandrare vill vi värna om de invandrare som av någon anledning har missat den erbjudna undervisningen. Jag anser att de måste kunna få utbildningen i fråga, oavsett vilken tid som har förflutit från deras ankomst till Sverige. En annan fråga är att det är något fel på våra utbildningsmetoder. Jag har försökt hävda att i den urgamla sfi, där fackföreningen aktivt rekryterade invandrare till svenskundervisningen och arbetsgivaren hade det ekonomiska ansvaret, fungerade det bättre. Samhället och föreningslivet blev mera synligt och påtagligt för de elever som deltog i kurserna. Nu lever vi dock i andra tider och under andra förhållanden. Jag är övertygad om att en sammanhållen heltidsundervisning, där man tar hänsyn till elevens möjligheter och har nivågrupperingar, är bättre lämpad för dagens invandrare. I vår motion om grundvux har vi krävt att skolöverstyrelsen skall få i uppdrag att utarbeta klarare regler för att de mål som riksdagen två gånger har beslutat om avseende invandraroch minoritetspolitiken skall uppnås. Invandrare som saknar grundläggande kunskaper betraktas som elever enbart i svenskundervisningen, med påföljd att det blir förbjudet för dem att tala sitt modersmål i vissa skolor. Tvåspråkiga lärare som har möjlighet att motivera invandrarna till studier hindras i sitt utövande trots att bestämmelserna säger något annat. Läroplanen och bestämmelserna ger faktiskt skolan nästan obegränsade möjlighe 173 ter. Tolkhjälpen är begränsad, och då borde de tvåspråkiga lärarna ha en positiv betydelse för skolan och eleverna. Nu kan eleverna många gånger inte följa utbildningen i de ämnen som inte avser ren svenskundervisning, med påföljd att de hoppar av från utbildningen i fråga. Det är riktigt som utskottet konstaterar att länsskolnämnden är den rätta instansen att vända sig till om svårigheter uppstår avseende principer av den art som vi har beskrivit i vår motion. Mitt krav återstår ändock — bestämmelserna borde ges en översyn. Herr talman! Med hänsyn till arbetet i departementet avseende sfi och ytterligare insamling av erfarenheter från grundvux avstår jag från ett yrkande.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1989/90:6 gäller vattenvård. I betänkandet behandlar utskottet 103 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 1989. Yrkandena gäller bl.a. förslag om aktionsplan mot föroreningar i sjöar och vattendrag, vidare nationellt och internationellt arbete mot havsföroreningar, industrioch avloppsrening samt en del regionala miljövårdsfrågor. Utskottet har ställt sig bakom ett tillkännagivande i anledning av motionsyrkanden från moderater och centerpartister. Detta gäller den allvarliga miljösituationen i de svensk-norska gränsvattnen. I övrigt har de flesta motionsyrkandena avstyrkts av utskottet med hänvisning till bl.a. vad som beslutades vid behandlingen av miljöpolitiken inför 1990-talet våren 1988, miljöarbetet i internationella sammanhang samt ett förslag till reviderad plan som väntas i mars 1990. Herr talman! Då det gäller miljösituationen i de svensk-norska gränsvattnen måste jag trots stödet för tillkännagivandet säga något. Det är, herr talman, stora värden som står på spel, om vattenkvaliteten i Glomma, Singlefjorden och Idefjordsområdet inte förbättras. Situationen är nu så allvarlig att de svåra föroreningarna hotar växtoch djurlivet i havet. Därmed hotas också fisket, och stora rekreationsvärden för många människor står på spel både i Norge och i Sverige. Det har länge ansetts som stötande och är också orättvist ur konkurrenssynpunkt när svenska företag har ålagts mycket hårdare krav än vad som gäller för företag i samma bransch i vår nära omvärld. I det här fallet är det så att den förra norska regeringen genom sitt miljövärnsdepartement deklarerat sin målsättning att stoppa föroreningarna före ”- 1990. Det är löften som den förra norska regeringen givit den svenska regeringen men som man nu har gått ifrån. Det innebär att man först 1993 skärper kraven på rening av bl.a. Saugbruksforeningens utsläpp i Idefjorden. Det är djupt beklagligt att Sveriges regering har accepterat denna fördröjning, som ju kommer att leda till en förstörd nordbohuslänsk skärgård under ytterligare minst tre år. Miljöministern borde ha krävt av sin norska kollega att stå fast vid sina löften. Jag hälsar dock med tillfredsställelse att även socialdemokraterna i utskottet ställt sig bakom tillkännagivandet om betydelsen av att Sverige i fortsättningen med all kraft driver dessa frågor vidare. Det fortsatta samarbetet måste alltså, som utskottet skriver, ”med nödvändighet leda till en avsevärt förbättrad miljösituation i dessa gränsvatten”. Herr talman! I reservation 10 tar vi moderater upp frågan om ett permanent övervakningsorgan för Kattegatt m.m. Vi framhåller i reservationen att även om stor samstämmighet råder om ambitionsnivån i stort beträffande det internationella miljösamarbetet, så är omedelbara och långtgående samhällsinsatser nödvändiga. Miljön i Kattegatt påverkas bl.a. av förhållandena i Sverige och Danmark. Insatserna för att förbättra denna havsmiljö måste samordnas än bättre i framtiden. Annars är risken stor att de blir verkningslösa. Det är därför vi moderater vill att regeringarna i Sverige och Danmark skall inrätta ett gemensamt permanent miljöorgan för Kattegatts miljö. Regeringen bör alltså nu vidta de åtgärder som fordras för att få till stånd ett sådant miljöorgan. Vi hoppas att riksdagen stöder förslaget och ger regeringen detta till känna. Herr talman! Då det gäller vår reservation angående övergripande plan mot föroreningar i sjöar och vattendrag, reservationen nr 1 i betänkandet, kan en hel del sägas om de problem som tas upp men också om information som inte kommit utskottet till handa inför och under ärendets behandling. Vi moderater tillsammans med företrädare för folkpartiet och miljöpartiet i utskottet följer i reservationen upp de yrkanden som framförts i en partimotion samt i två andra moderata motioner. Vi menar att många av våra insjöar och vattendrag utgör dricksvattensreservoarer för betydande områden och att erforderlig beredskap i dag saknas för den allt hotfullare föroreningssituationen. Vi anser att en samlad syn på dessa problem nu krävs och att regeringen därför bör ge naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta en plan mot föroreningar i Sveriges sjöar och vattendrag. Planen skulle bl.a. möjliggöra en mer djupgående miljöanalys av våra insjöar och vattendrag. Det menar vi är en förutsättning för att kunna prioritera fortsatta åtgärder och samordna myndighetsarbetet. I en handlingsplan bör dessutom miljörisker i samband med sjötransporter uppmärksammas och forskningsbehoven klarläggas. Vi vill ge regeringen detta till känna. Herr talman! Så var det detta med information som ej kommit utskottet till del. Det föreligger tydligen enligt den information som jag har fått ett regeringsbeslut om att uppdra åt statens naturvårdsverk att utarbeta underlag för en nationell strategi för god vattenkvalitet. Det är bl.a. just det som vi har tagit upp i våra motionsyrkanden och i reservationen 1. Vi tycker att det är beklagligt att utskottet inte anses höra till de instanser som är så viktiga för regeringen att de fått ta del av den här informationen. Den har gått till en hel rad departement och till myndigheter utanför riksdagen. Vi bekla gar detta och ställer undrande frågan till socialdemokraterna: Vad beror = Prot. 1989/90:36 detta på? 30 november 1990 Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till de reservationer som ärunderskrivna med moderata namn och i övrigt till utskottets hemställan. Vattenvård m.m.
Herr talman! De 103 förslag som behandlas i dag gäller frågor som berör vattnet i vårt land, vattnet vid våra kuster och de krav som vi vill ställa på regeringen att Sverige skall öka sina insatser i det internationella miljöarbetet. På socialdemokraterna blir man alltmer besviken när det gäller just miljöpolitiken i detta avseende. 103 förslag finns alltså att behandla nu och inte mindre än 38 reservationer. En tredjedel av de förslag som riksdagen diskuterar kommer från folkpartiet. Då kan man fråga sig varför det bara finns sex reservationer där representanter för folkpartiet finns med. Det finns en anledning till det som jag gärna vill tala om. När vi diskuterade de här frågorna i utskottet vädjade utskottets ordförande till oss att om möjligt hänvisa till de tidigare betänkanden där frågor som nu återkommit har ställts under proposition. Vi i folkpartiet rättade oss efter dessa vädjanden — allt för att förenkla riksdagens arbete, med tanke på den tunga arbetsbörda i miljöfrågor som ju sedan länge har varit för handen. Men vi fann att reservationer anfördes från övriga partier, också i frågor som vi tidigare hade behandlat. Vii folkpartiet har naturligtvis inte ändrat vår uppfattning i och med detta. Jag vill genom följande röstförklaring yrka bifall till en rad reservationer som ofta har motionsyrkanden från centern som bas. Det gäller reservationerna 5, 6, 10, 11, 13, 16, 21, 25 och 31. I övrigt yrkar jag givetvis också bifall till de reservationer som helt och hållet är folkpartistiska, nämligen reservationerna 1, 4, 7, 8, 17 och 26. Jag tror, herr talman, att det var många som förra hösten under den norska valrörelsen kände bitterhet när vår miljöminister ställde upp bakom sin socialdemokratiska kollega i Norge och accepterade att man i Norge, tvärtemot tidigare löften, ville senarelägga de planerade reningsåtgärderna i södra Norge nära svenska gränsen. Det är bra att ett samlat utskott nu säger till regeringen att denna kraftfullt måste driva kraven på miljöförbättrande åtgärder. Men hur avslöjande är det inte för socialdemokraterna när partilojalitet och maktsträvanden prioriteras långt mer än miljön? Hur kunde bara Birgitta Dahl — som tidigare, det var en läpparnas bekännelse, ansåg att Norge borde ta itu med reningen av Idefjorden och alla utsläpp från framför allt pappersindustrin där — så helt plötsligt vända helt om? Jo, det handlade om att vända kappan efter den norska valvinden. Broderpartiet i Norge var i nöd. Den norska socialdemokratiska statsministern och även miljöministern hade ju inte gjort något och stod inför folkets dom i val. Då ryckte den svenska socialdemokratin ut till undsättning. Ingen kritik från Sverige. Hellre en norsk valvinst för broderpartiet än renare havsvatten vid Norge, Sverige och i Skagerrak. Men det norska folket genomskådade detta och annat. Så nu står vi där 7 med ett tre år försenat vattenreningsprogram för Idefjorden, sanktionerat av den svenska socialdemokratiska miljöministern — en otrolig felspekulation med miljön som insats, Och insatsen förlorades. Förklara det, Margareta Winberg — om det nu går! Varför motsätter ni er att minsta lilla kritik utdelas för sådant spel med miljön? Till er i kommunistpartiet, som så gärna vill framstå som litet miljövänligt ibland, vill jag ställa följande fråga: Vad är det som är värt så mycket att ni ställer upp med stöd för regeringen också denna gång? Jag vill nu ta upp några av de frågor där det inte har varit möjligt att i övrigt uppnå majoritet för skärpta åtgärder. Den första frågan gäller att ge regeringen i uppdrag att ta fram en övergripande plan mot föroreningar i sjöar och vattendrag. I botten finns en moderat motion och ett antal motioner, huvudsakligen från folkpartiet, om insatser när det gäller särskilda sjöar och vattendrag. Socialdemokraterna har fått stöd från centern och kommunisterna för sitt avslagsyrkande. Det är faktiskt så, att våra insjöar är våra främsta dricksvattenreservoarer. Inte minst gäller detta Mälaren, som är reservoar för Stockholmsområdet. Faktum är att den beredskap som behövs inför den allt mer hotande föroreningssituationen i dag saknas. Vi vill att regeringen skall ge naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en plan mot föroreningarna i sjöar och vattendrag. Utskottets majoritet hänvisar till att det i dag inte finns tillräcklig kunskap om de akuta miljöhoten. Därför avslås motionskraven. Det är väl ändå för bakvänt. Jag vill fråga: Finns det då inte ännu större anledning att forcera det här arbetet, så att man snabbt kan ta fram det bakgrundsmaterial som erfordras för att sedan få planen utarbetad? Kommer åtminstone ni i centern att ändra uppfattning på den punkten till nästa års behandling av den frågan? Vänsterpartiet kommunisterna går det väl inte att hoppas på i detta avseende heller. Herr talman! Miljöpartiets yrkanden om en restaurering av våtmarker ligger i linje med flera av våra motionsyrkanden. I våtmarker binds ju kvävet på ett naturligt sätt. Den svåra föroreningssituationen i Västerhavet lindras. Återställandet av våtmarker är en av de naturligaste åtgärder som kan vidtas för att minska bl.a. kväveutsläppen. I framtiden behöver vi kanske inte binda så mycket medel för rationalisering av jordbruksfastigheter, och då bör frisläppta resurser enligt vår uppfattning bl.a. kunna sättas in när det gäller att restaurera våtmarker. Regeringen borde vara mera aktiv på detta område. Därför är det naturligt att kräva både en utredning beträffande restaureringen av våra våtmarker — det är också vad vi gör i reservation 7 — och uppköp av mark för restaurering av våtmarker. Det senare kravet återfinns i reservation 8, som vi har framställt. Det finns också ett stort antal reservationer om ett internationellt miljösamarbete i ett vidare perspektiv. Frågan om det internationella samarbetet är en av de frågor som vi har diskuterat under det gångna året. Därför hade vi, som jag inledningsvis nämnde, inte anmält några reservationer. Men för den skull kvarstår våra krav på kraftfullare insatser. Därför har jag yrkat bifall till de reservationer som handlar om just dessa saker. Men här finns det anledning att be socialdemokraterna om en statusrapport. Hur långt har regeringen kommit i sitt hängivna arbete med att förverkliga riksdagens upp = Prot. 1989/90:36 drag att verka för en Nordsjökommission? 30 november 1990 Vidare är det viktigt att vi kan minska kväveutsläppen från de kommunala reningsverken. Det finns tre reservationer om detta, varav en är från folkpartiet och centern. Tack vare det stöd som socialdemokraterna får från moderaterna kan alla motionskrav avslås, och visst är det beklagligt! Regeringen bör för riksdagen redovisa förslag om skärpta krav i detta avseende. Är inte detta rimligt, Ingvar Eriksson? Och vad är det för speciellt moderat politik att inte eftersträva minskade kväveutsläpp från de kommunala reningsverken? Efter vad jag nu har framfört vill jag, herr talman, bara säga att det i de motioner som vi i dag behandlar finns många värdefulla förslag som, om de skulle bifallas, kunde bli ett bidrag till en bättre miljö. I övrigt kan jag konstatera att socialdemokraterna har fått stöd av minst ett parti — i första hand av moderaterna, eller kommunisterna. Kanske — det är i varje fall min förhoppning — kan vi komma längre vid nästa års behandling av motioner som handlar om vattenvård. Avslutningsvis vill jag passa på att fråga socialdemokraterna, som bär ansvaret i detta avseende: Vilket är bäst för miljön, att avslå eller att bifalla de förslag som finns bakom reservationerna?

Herr talman! Anders Castberger tar verkligen i. Jag anser att han faktiskt går till överdrift när han anklagar oss moderater för att med hull och hår ha slukat allt vad socialdemokraterna har föreslagit. Det är ju inte mer än knappt ett och ett halvt år sedan vi behandlade regeringens omfattande proposition om miljöpolitiken inför 90-talet. Vidare beklagar sig Anders Castberger över att vi inte har stött en lång rad av yrkandena här. Men dessa yrkanden har redan varit uppe till behandling. Vi anser att skrivningarna i detta betänkande täcker in förslagen på ett sådant sätt att vi denna gång inte har funnit anledning att reservera oss på lika många punkter som ni i folkpartiet. Vi anser att det är ganska onödigt med den mängd reservationer som på det sättet uppstår. Vi kan ju inte komma med samma reservationer flera gånger om året. Det tycker vi är överdrivet.

Herr talman! Men faktum är ju, att med Ingvar Erikssons hjälp är det just socialdemokraterna som har segrat, bl.a. i den fråga som jag nämnde här, dvs. frågan om att minska kväveutsläppen från de kommunala reningsverken. Om inte Ingvar Eriksson och moderata samlingspartiet hade stött den linjen hade det inte varit fråga om någon reservation, i varje fall inte från någon annan än från socialdemokraterna. Nej, det går inte att förklara bort det faktum att man vid många tillfällen när det gäller miljöpolitiken ser konturerna av en blå-röd koalition. Jag kan bara påminna om att moderaterna ensamma har hjälpt regeringen till seger när det gäller naturvårdsgräns för fjällnära skogar, höjning av bidraget för att rädda hagar, nej till ytterligare anslag för kemikalieinspektionen, m.m. 79 Exemplen är många, och jag tog upp ett aktuellt exempel för dagens omgång. Det går inte att skylla ifrån sig som Ingvar Eriksson gör. Det är moderaterna som i detta fall har hjälpt socialdemokraterna till en seger. Det var alldeles onödigt, enligt vår uppfattning.
Herr talman! Jag hänvisade till de förslag som lades fram 1988 i samband med den stora behandlingen av miljöpolitiken. Vi har tagit ställning, och vi har samma uppfattning i dag. Att man sedan måste ha tid på sig för att åtgärda de här sakerna är en självklarhet. Det är en lång rad andra frågor där folkpartiet försöker driva en politik som inte står i överensstämmelse med vad som är befolkningens önskemål. Jag tänker inte minst på de fjällnära skogarna, där man måste ha den uppfattningen att det är de människor som har levt och verkat i dessa bygder i generationer som bäst vet hur skogen skall klaras även för framtiden. Jag är helt övertygad om att vi har rätt på den punkten. Det var nog ett olyckligt valt exempel av herr Castberger i detta sammanhang.
Herr talman! Hur kan Ingvar Eriksson stå här och närmast säga att det är en framgångsrik politik för moderata samlingspartiet att stödja socialdemokraterna i miljöfrågor? Erkänner Ingvar Eriksson samtidigt att det är ett nederlag för miljövården? Visst är det så att moderaterna tog ställning redan för ett och för två år sedan, men skulle man inte kunna vara bättre karl för sin hatt än att man ändrar sig när det visar sig att politiken leder åt fel håll? Att moderaterna ensamma ställer upp för socialdemokraterna leder mig till tankarna på den blå-röda koalition som jag tidigare ordade om. Frågan om de fjällnära skogarna är inte det enda exemplet, utan jag kan gärna nämna fler exempel: nej till förslaget om större resurser till länsstyrelsernas miljövårdsenheter för den gröna naturvården, nej till en informationskampanj om hastighetsgränserna i somras, nej till kraven på skydd för att rädda sex älvar. På punkt efter punkt när det gäller miljövården står moderaterna ensamma och stöttar en dålig regeringspolitik.

Herr talman! Naturen bluffar inte, naturen reagerar. Naturen reagerar våldsamr just nu. Den protesterar, den vill egentligen absolut inte vara med längre. Varför? Jo, naturligtvis på grund av den oerhört allvarliga utveckling vi nu är inne i, när vi människor blint lurar naturen därför att vi tror att vi har rätt till det. Vi har ej rätt till det. Låt oss nu verkligen ta alla de olika rop på hjälp som vi nu hör och ser runt omkring oss på allvar. En gång var Västerhavet något av en symbol för friskhet. Evert Taube liksom många andra skalder hämtade ofta sin inspiration från västkusten. Västerhavet har varit så stort att utsläpp och avlopp inte har haft någon som helst betydelse. Det är heller ingen överdrift att säga att Östersjön i dag är påverkad av olika miljögifter. Det är viktigt att vi förstår dimensionen av det beslut vi nu skall fatta med anledning av detta betänkande om vattenvård. Vi har av tidigare talare hört hur många olika beslut det är fråga om och också hur många olika reservationer det är fråga om. Även jag vill betona vikten av tillkännagivandet i betänkandet, att Sverige kraftfullt driver kraven på miljöförbättrande åtgärder beträffande miljösituationen i de svensk-norska gränsvattnen. Men visst är det beklagligt att vår miljöminister accepterar att den norska regeringen nu har gått ifrån det löfte vi en gång har fått om att det måste vidtas omedelbara åtgärder. Det blir nu fråga om en fördröjning på ytterligare tre år. Jag ställer precis den fråga som vi har hört Anders Castberger ställa: Varför handlar vår regering på detta sätt? Är detta agerande verkligen trovärdigt, med tanke på de bilder vi har sett på våra miljöministrar när de står vid havsbandet och deklarerar att det verkligen är viktigt med snabba åtgärder nu? Kan socialdemokraterna förklara detta? Vi i centern anser inte att de i betänkandet föreslagna åtgärderna är tillräckliga. Vi vill på flera olika områden gå litet längre. Centern har tolv olika reservationer fogade till betänkandet, vilka jag vill yrka bifall till. Först vill jag kommentera den fråga Anders Castberger ställde till oss i centerpartiet om varför vi inte är med och stödjer reservation 1 om en övergripande plan mot föroreningar i sjöar och vattendrag. Vi är, Anders Castberger, väldigt angelägna om att vi får kontroll över föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Visst hade vi kunnat vara med på reservationen. Men i detta läge anser vi ändå att naturvårdsverket har fått ett klart uppdrag. Naturvårdsverket håller nu tillsammans med länsstyrelserna runt om i landet på att kartlägga situationen. Vi avvaktar den kartläggningen, och sedan får vi se vilka åtgärder vi är beredda att vidta och vilka konsekvenser de olika beskeden får. Vi kan mycket väl tänka oss att komma igen med ett motionsyrkande just kring dessa frågor, såvida vi inte bedömer att denna åtgärd räcker. Herr talman! Det gäller att på ett mycket tydligare sätt markera att vi är beredda att ta itu med havsföroreningarna som tas upp i reservationerna 3, 6, 9 och 11. Alla stabila organiska ämnen som tillverkas av människan och släpps ut i miljön kan ge upphov till miljöproblem. Därför är det viktigt att 81 en aktionsplan tar upp konsekvenserna i hela kedjan, alla föroreningars direkta betydelse för inverkan på den marina floran och faunan. Det program som vi i centern kräver måste omfatta en omställning av energisystemet, en begränsning av kväveoch klorutsläpp, en minskning av närsaltläckaget, ökade resurser till PMK och inte minst ökade forskningsanslag. Ett program för en begränsning av metallhalterna måste också tas fram. En internationell räddningsplan för Östersjön måste tas fram, och i detta sammanhang måste Sverige ta klara initiativ. Låt oss börja med en bred Östersjökonferens och ta till vara den öppna attityd som öststaterna nu har visat. Gorbatjov har också uttalat att man i Sovjet är beredd att för sin del ta sitt ansvar. Låt oss verkligen ta fasta på dessa olika uttalanden och utforma något konkret — och det nu. Det nordiska samarbetet har nått stora framgångar. I samband med den s.k. nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning inrättades en särskild låneordning i den Nordiska investeringsbanken. Denna låneordning är främst avsedd för investeringar i vägar och järnvägar. Men vi i centern vill markera att denna låneordning även måste gälla miljöinvesteringar. Detta har vi slagit fast i reservation 12, som jag yrkar bifall till. Trots att det existerar ett klart förbud mot utsläpp av olja så förekommer det i alltför stor utsträckning att fartyg förorenar havet med oljespill. Sverige måste få till stånd skärpningar av klassificeringar och klart angivna regler på detta område. Man kan tvinga fartyg till exempelvis olika tömningar och sköljningar av tankar. Man kan kräva att detta sker vid hamnen, så att man får kontroll över dessa restprodukter. Jag förstår att man på fartygen inte vill vara med om det här, eftersom det tar tid och tid kostar pengar. Men vi måste bli tydligare i även dessa krav. Denna fråga tas upp av centern i reservation 13. Skogsindustrin är en av hörnpelarna i det svenska samhället. Den svarar för en mycket stor andel av vår export. Naturligtvis har stora framsteg skett på teknikens område inom t.ex. pappersmassaindustrin. Och det är bra att kunna konstatera detta. Man kan fråga sig om detta beror på att vi har ställt tuffare krav eller om industrin själv har börjat se på dessa frågor med en större och bättre miljömedvetenhet. Jag vill påstå att smarta företagsledare förstår att investeringar på miljösidan av den här typen på sikt är verkligt vinstgivande. Tyvärr får vi nu ständigt in nya rapporter om hur förorenade våra hav är. Senast fick vi höra hur höga halterna av PVC och DDT är i Bottniska viken. Klorblekningen är alltså fortfarande ett stort miljöproblem. Vi måste sätta tydliga gränser. Förbud mot utsläpp av klorerade organiska föreningar från massaindustrin måste kunna sättas in senast fr.o.m. 1995. Detta tar vi i centern upp i vår reservation 18. Tidsgränserna på detta område är litet olika i de olika reservationerna. Vi har valt 1995, vilket är helt i enlighet med Naturskyddsföreningens förslag. Man bedömer där att det är möjligt att åstadkomma ett sådant förbud fram till 1995. Till den motiveringen vill vi också lägga att det är angeläget att veta hur kloreringen av kylvattnet vid kärnkraftverken går till. Regeringen måste snarast vidta åtgärder för att klorutsläppen från kärnkraftverken omedelbart skall upphöra. Vi kan inte nöja oss med det besked som vi har fått från ener giministern och som majoriteten i utskottet anslutit sig till, nämligen att riks — Prot. 1989/90:36 dag och regering inte skall göra bedömningar i enskilda ärenden. Detta är, 30 november 1990 herr talman, en nationell angelägenhet! Skall vi politiker bli trovärdiga när. GG vi ställer motsvarande tuffa krav på industrin måste vi naturligtvis själva gå före med våra verk. Halveringen av kväveutsläppen från reningsverken måste fullföljas. Eftersom vi i dag diskuterar havsmiljö och vattenvård vill jag säga att det är mycket viktigt att det betonas i kustområdena. Den fortsatta utvecklingen har visat att problemen med utsläpp av närsalter ökar. Regeringen måste ta tydligare initiativ och skärpa kraven på kvävereduktion. Det berör vi i reservationerna 26 och 31. I reservation 31 berör vi det industriella avloppsvattnet och säger att vi måste avskilja det i våra kommunala reningsverk, så att inte hela processen förstörs. Frihet, herr talman, är att kunna instämma i sången Maj på Malö eller sången Dans på Brännö brygga: Frihet är att kunna fiska i rent vatten och att kunna bada i havet. Jag yrkar bifall till centerns reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.